Fru talman! Sten Svensson har frågat statsrådet Laurén vilka åtgärder hon avser att vidta för att förhindra att lönegarantin används på ett sätt som medför att konkurrensen mellan företagen snedvrids. Arbetet inom regeringen är så fördelat att det är jag som skall svara på frågan. Utredningens huvuduppdrag är att utreda frågan om ett lagreglerat rekonstruktionsförfarande utom konkurs. Genom tilläggsdirektiven har utredningen fått i uppdrag att även undersöka om företag som är försatta i konkurs och som under uppsägningstiden drivs vidare med utnyttjande av lönegarantin påverkar andra företag i branschen negativt och om lönegarantin i sådana situationer leder till en osund konkurrens mellan företagen. Utredningen kommer i det sammanhanget bl.a. in på frågan om lönegarantin har kommit att användas som en form av företagsstöd vid rekonstruktion av konkursföretag. I utredningens uppdrag ligger alltså att överväga åtgärder som förhindrar missbruk av reglerna och som är ägnade att begränsa statens kostnader för lönegarantin. Insolvensutredningens arbete förväntas vara slutfört under hösten 1992. Beroende på vad det fortsatta utredningsarbetet ger till resultat är regeringen beredd att komma med förslag till åtgärder som förhindrar att lönegarantin används på ett sätt som snedvrider konkurrensen mellan företagen.
Fru talman! Jag ber att få tacka arbetsmarknadsministern för svaret på min fråga. Jag tar särskilt fasta på det som han sade avslutningsvis. Jag tolkar det som att regeringen har en bestämd vilja att agera i den riktningen. Betyder det att regeringen är beredd att vidta dessa åtgärder oberoende av vilket förslag utredningen kan tänkas lägga fram? Enligt min bestämda uppfattning skall den statliga lönegarantin inte kunna användas som lönesubvention till företag som tar över konkursbolag, där den nya ägaren kan betala löner under marknadsnivå men erhålla lönegarantier för att fylla ut mellanskillnaden mellan tidigare och nuvarande löner. Detta snedvrider konkurrensen. Om andra företag mister kunder därför att det företag som är försatt i konkurs med hjälp av lönegarantin dumpar priserna, kan det leda till att andra företag blir tvingade att lägga ned sin verksamhet, och på det sättet ökar konkurserna. Jag har noterat en rad exempel i massmedia. Samtidigt har jag noterat att kostnaderna har ökat mycket kraftigt. Mot den bakgrunden vill jag höra om arbetsmarknadsministern kan bekräfta att regeringen tänker agera oavsett vad utredningens resultat blir?
Fru talman! Det är riktigt som Sten Svensson säger att kostnaderna i samband med konkurser har ökat mycket kraftigt. Regeringen har lagt fram ett förslag till riksdagen som riksdagen skall behandla före sommaruppehållet. Enligt detta förslag tillåter vi att man skall kunna låna upp till 2 miljarder kronor för att klara av dessa kostnader under kommande budgetår. Vi har också föreslagit andra ändringar, bl.a. har vi satt ett väsentligt lägre tak än det som för närvarande gäller för hur mycket pengar som kan utgå per anställd. Jag är lika oroad som Sten Svensson över det som man så att säga hör på stan, dvs. att lönegarantin i flera fall används på ett felaktigt sätt. Jag förutsätter att utredningen mycket noga ser över det som händer i samband med konkurser då verksamheten fortsätter att bedrivas med hjälp av dessa medel. Allmänt brukar det vara så att det inte är någon rök utan eld. Jag vill dock säga att det tillhör god sed att avvakta en utrednings resultat innan statsrådet och regeringen slutligen bestämmer sig för vad de skall säga.

Fru talman! Jag tackar för svaret. Jag förstår att arbetsmarknadsministern inte kan ge något bestämt besked eftersom arbetsgruppens arbete pågår. Jag tycker ändå att det är viktigt att konstatera att alla de miljarder som vi nu satsar på olika typer av arbetsmarknadsåtgärder verkligen används effektivt, och det är mycket osäkert om detta fyller någon sådan funktion. Om jag har förstått saken rätt var det från början på det sättet att man var tvungen att ha fått ett jobb för att få ut detta lån. Då var det väl meningen att de som redan hade fått jobb skulle ut ur systemet så snabbt och enkelt som möjligt. Men nu kan man bara plocka ut dessa pengar och ändå fortsätta att få pengar från A-kassan eller något annat. Det är inte bra. Människor måste också känna att systemen är rättvisa mellan människor oavsett varför de har hamnat i arbetslöshet och hur de går vidare. Detta måste rimligtvis vara en grogrund till människors irritation och t.o.m. fördomar om det svenska bidragssystemet. Jag tycker att det är speciellt viktigt att alla de unga människor som i dag är arbetslösa eller som går in i arbetslöshet inte får en negativ inställning till samhällets skyddsnät och bidragssystem. Jag hoppas verkligen att det här kommer att tas med i de förändringar gruppen skall föreslå.
Fru talman! Dels söker vi olika förändringar, dels finns det i rådande budgetläge all anledning att försöka spara och använda pengar så effektivt som möjligt. Jag säger, precis som jag sade till den förre frågeställaren, att jag emellertid avvaktar arbetsgruppens förslag.

Fru talman! Jag tackar jordbruksministern för svaret på min fråga. Som antyddes i svaret är man medveten om att ridsporten har en stor omfattning i vårt land. Det är den näst största ungdomsidrotten och den största flicksporten. Därmed har också skapats ett underlag för en ökad uppfödning av hästar efter den stora avhästningen på 50 och början av 60 Svensk hästuppfödning och avel är av hög internationell klass. Men det gäller också att kunna bibehålla och utveckla svenskt hästmaterial, inte minst med tanke på kommande EES-avtal och EG När Hästutredningen tillsattes 1990 fanns det stora förhoppningar om inom ridsporten och på uppfödarsidan att de förslag som utredningen skulle komma fram till skulle vara till gagn för hela hästområdet. De förslag som lades fram uppfattades också positivt. Men det som blev resultatet av den förra regeringens beslut tyckte man inom hästsporten var magert. Jag har ändå förhoppningen att jordbruksministern skall kunna påverka frågorna litet bättre än sin företrädare. Jag skulle vilja ta upp ett par ytterligare saker. Främst gäller det utbildningen. Det är självklart att det skall finnas goda kunskaper hos dem som skall sköta och föda upp hästar. Men det råder ett stort problem med utbildningen i dag. Visserligen kommer hästskötsel att tas med i utbildningsprogrammen, men hästutbildningen på Flyinge har i dag stora problem med finansieringen. Kommunerna är inte villiga att betala. Det är alltså stora oreda i det hela. Jag hoppas att jordbruksministern, kanske tillsammans med utbildningsdepartementet, skulle kunna se över problemet. Ingen skugga skall falla på vare sig jordbruksministern eller på utbildningsdepartementet. Men här finns ett problem som inte har uppmärksammats tillräckligt med tanke på det beslut om påbyggnadsutbildningar som riksdagen fattade i juni i fjol.

Fru talman! Vi ligger ganska väl till i Sverige när det gäller djurskyddslagstiftning och djurskyddsregler. Regeringen kommer inom kort att lägga fram förslag till riksdagen om vissa ändringar i djurskyddslagstiftningen, med en intention om att lägga in tävlingshästar under samma paragraf som de s.k. bruksdjuren som särskild hänsyn skall tas till i samband med djurskydd. Det kommer ytterligare att tillgodose kraven. Bo Arvidson känner väl till att regeringen låter utreda veterinärväsendet. När utredningen är klar får vi diskutera de frågorna vidare. I den här frågan, precis som i alla andra, är det viktigt att vi noga följer vad som händer i EG och på vilket sätt vi kan anpassa oss till Europa. Jag vill peka på att utredningen har föreslagit att ett nationellt ridsportförbund borde tillskapas. Här har organisationerna själva utarbetat ett förslag om en sammanslagning av de existerande förbunden, vilket bör vara bra med tanke på en anpassning till omvärlden och en större enhetlighet i det svenska arbetet.
Jag får erinra om de tidsregler som gäller för fråga.

Fru talman! Inledningsvis vill jag säga att orsaken till de problem som kommunerna har faktiskt är det statsbidragssystem som den socialdemokratiska regeringen införde och de avtal som träffades under den period som Socialdemokraterna satt vid rodret. Regeringen har inte sparat på anslagen till grundskolan. Under de senaste åren har lärartätheten i skolan både i grundskolan och i gymnasiet ökat mycket. Om vi exkluderar hemspråkslärare, svenska 2 lärare och speciallärare ur statistiken, kommer vi för läsåret 1989/90 fram till siffran 13,4 elever per lärare i grundskolan. Vad jag med dessa siffror vill säga är inte att det ser ut på det här sättet i ett klassrum. Jag vill bara konstatera, fru talman, att problemen som Eva Johansson tar upp är lokala. Skälet till att man får en väldigt hög klasstorlek i en särskild skola eller kommundel är ofta på att man i den kommundelen har haft så snabba elevantalsförändringar att organisationen inte har hunnit anpassas. Det är väldigt svårt att lägga ned skolor eller att ändra organisationen i takt med att elevantalet ändras. Variationen är mycket stor. Förhållandena är inte sådana att vi generellt är uppe i 30 till 35 elever i varje klass i våra skolor -- och tur är väl det. Jag delar uppfattningen, som även riksdagen har gett uttryck för, att vi inte skall ha hur stora klasser som helst. Stora klasser ger inte någon bra undervisningssituation. Fortfarande tror jag att det är väsentligt att den lokala pedagogiska friheten får finnas. Det finns nämligen i dag skolor där man önskar en undervisningsmodell som inte innebär klasser i traditionell mening. Man ser i stället till en åldergrupp som helhet och varierar grupperna utifrån vilka arbetsuppgifter som för tillfället är aktuella. Jag tycker att det mest riktiga nu är att följa vad som händer i kommunerna och att faktiskt uppmuntra kommunerna till konstruktiva organisatoriska lösningar i stället för att enbart låsa fast sig vid enskilda tal.
Fru talman! Politik är att vilja, var det en person som sade. Det är viktigt att vi som politiker talar om vad vi vill och att vi därefter verkar i den riktningen. Visst handlar som om lokala problem, som skolministern säger. Det är problem för de elever som råkar gå i en skola där klasserna blir väldigt stora, kanske på över 35 elever. Speciellt blir det problem för en större undervisningsgrupp -- som jag i och för sig håller med om att man mycket väl kan arbeta med -- om den personal som behövs rycks undan av samma besparingsnit. Regeringens förslag har faktiskt inneburit att kommunerna nu ser sig tvingade till att framöver kraftigt dra ned på kostnaderna. I min kommun räknar man i varje fall med att om kompletteringsspropositionen antas, så ökar sparkravet ytterligare.
Fru talman! Politik är att vilja, det stämmer. Jag vill, och regeringen vill, att skolorna lokalt skall få ta ett stort ansvar för sin budget och de prioriteringar som skall göras. Vi vill att kommunerna utifrån lokala behov skall hantera så mycket som möjligt av pengarna inom ramar frastställda av riksdagen. Jag vill också att lärarna utifrån sin pedagogiska erfarenhet och kompetens skall få bestämma om organisationen och delta i arbetet med de prioriteringar som alltid måste göras i en budget. Det är därför jag pekar på, när Eva Johansson ställer denna fråga, att vi inte ett jätteproblem generellt sett, utan att det i vissa kommuner, i vissa skolor, finns ett praktiskt organisatoriskt bekymmer. Jag vill även gärna påpeka att det inte är så att ett logiskt samband mellan få elever och goda resultat alltid finns. Det som är avgörande för om pedagogiken skall bli bra är vad som skall utföras. Om man har körsång under en lektion, kan man faktiskt ha t.o.m. 40--50 elever och åtstadkomma ett bra resultat, men om man har lästräning med elever som är ordblinda kan två tre elever vara alldeles tillräckligt. Hur den här typen av bedömning skall göras måste faktiskt lärarna få avgöra.
Fru talman! Jag delar helt uppfattningen att man lokalt skall få ta ansvar för sin budget. Det måste emellertid finnas ett antal kronor att ta något ansvar för. Jag vet inte om jag skall göra den tolkningen att det är av fri vilja som moderata kommunalråd lägger besparingskrav på skolorna med den påföljden att man får klasser med fler än 30 elever. Jag talar nu inte om körsång. Det kommer att bli på det här sättet under både körsång och läsinlärning. Det är det som är allvarligt. Det är ett allvarligt hot mot de elever som behöver extra stöd och hjälp, vilket de inte kommer att kunna få på grund av att resuser har dragits undan. Jag trodde att detta oroade en skolminister som i varje fall på sitt program har haft att det skall vara färre elever i varje klass, därför att elever är individer och behöver individuellt stöd.
Fru talman! Jag vill gärna påpeka att på mitt program har det alltid stått att det är lärarna som avgör den pedagogiska arbetsformen, vilket jag anser vara viktigt. Vi har inte så astronomiska siffror som det gör gällande. Varför lägger då kommunalråden fram sådana här förslag som Eva Johasson tar upp? Man gör det därför att varken rektorer, kommunalråd, regeringsledamöter eller ens riksdagen sitter på en sedelpress. Vi har en ekonomisk situation i landet som gör att vi har ont om pengar. Detta tvingar fram prioriteringar. Men när det gäller skolan är det inget land som satsar så mycket på skolan som just Sverige. Vårt problem är att förändringsarbetet tar tid. Vi har på tok för höga lokalkostnader i skolan i förhållande till medlen för undervisning, läroböcker och mycket annat. Det är små procenttal av medlen som går till läroböcker, och det är ett problem. Samtidigt vet vi att skolmiljöerna är risiga och att vi måste satsa mer pengar där. Det tar tid med dessa förändringar, men ingen skall hävda att det är omöjligt att klara av en bra pedagogisk arbetsmodell i världens dyraste skola. Jag tror att det går.
Fru talman! Ibland är det omtvistat hur ont om pengar vi har, men att vi ständigt måste göra prioriteringr är vi vana vid. Det är vår uppgift som politiker att göra det. Jag kan bara konstatera att för Moderaterna är inte skolan längre något särskilt högt prioriterat område. Här är man beredd att göra neddragningar av statsbidragen till kommunerna som drabbar också skolan. Av de prioriteringsdiskussioner som nu förs ute i de kommuner som jag har mest kontakt med i Stockholms län framgår att en mycket stor del av besparingarna kommer att drabba just skolan. Det här tycker jag rimmar väldigt illa med vad Moderaterna gick till val på. Någon betydelse borde det ha.

Fru talman! Det ligger en väldigt stor betydelse i att en regering försöker föra en ekonomisk politik som ger ekonomisk tillväxt. Det är en förutsättning för att vi på lång sikt skall kunna lösa problemen. Argumentet med stimulansbidraget, som Eva Johansson hade, är helt befängt när det gäller klasstorlekarna. Stimulansbidraget till upprustning av skolmiljön kräver snarare att kommunerna skall lägga mer pengar på byggnader och lokaler än på den lokala organisationen. Det finns många argument till att man kan tycka att det är besynnerligt att minska på stimulansbidraget, men det har ingenting att göra med det här. Dessutom finns det ingenting som slår generellt eller särskilt berör de kommuner som har bekymmer med klasstorlekar, som togs upp i frågan. Här är Eva Johansson ute på väldigt hal is.

Fru talman! Eva Johansson har frågat mig om jag är beredd att tillmäta skolsköterskornas kunskaper och erfarenheter stor vikt när betygsfrågorna bereds. Den betygsberedning som nu arbetar har i uppdrag att utarbeta ett kunskaps och målrelaterat betygssystem. Detta skall ersätta det nuvarande relativa betygssystemet, som alla varit överens om bör avskaffas. Betygen skall vara skolans bekräftelse -- riktad till eleverna -- på hur elevens arbete och studieresultat bedöms i förhållande till vad läroplanerna och kursplanerna föreskriver. Betygen skall mer ha en funktion av återföring av erfarenheter än utgöra urvalsinstrument vad gäller fortsatta studier. För en mer ingående redovisning av riktlinjerna för betygsberedningens arbete hänvisas till direktiven. I sammanhanget vill jag endast understryka att jag inte är oroad över att betygsberedningen kommer att lämna ett förslag som äventyrar elevernas hälsa.
Fru talman! Jag tackar även för det här svaret. Jag hajade faktiskt till är jag läste Kommun Aktuellt för en tid sedan. Där säger ordföranden för skolsköterskornas riksorganisation så här: ''Den dag då det är kö av gråtande ungdomar till skolsköterskans mottagning är avslutningsdagen. Låga betyg kan vara den definitiva knäcken för en ung människas självförtroende. Får en elev ett betyg med bara ettor är det ju svart på vitt på att han eller hon inte duger -. Ett samtal med läraren där eleven får muntliga omdömen och även alltid får veta något man är bra på är en annorlunda sak.'' Jag tycker att det här är viktiga kunskaper som vi skall ta vara på, kunskaper om barns och ungdomars utveckling och deras situation över huvud taget. Jag tror att skolsköterskorna tillhör -- även om de inte är ensamma om det -- de personalkategorier i skolan som har en väldigt bra överblick. Jag vet inte riktigt hur jag skall tolka svaret. Jag vet bara att skolministern ofta uttalar sig ganska tvärsäkert om betygens välsignelse. Dess värre förefaller det som att hon har flera kommunledningar i moderatstyrda kommuner med sig som t.o.m. vill gå fortare fram än skolministern. De vill inte vänta på vare sig betygsberedningen eller riksdagens beslut, utan de är beredda att införa någon form av betygssystem redan nu. Är Beatrice Ask beredd att lyssna, om inte på oss, så åtminstone på de sakkunniga i skolan som faktiskt har sagt ett och annat varningens ord? Tror Beatrice Ask att det finns risker med att återigen öka betygens betydelse? Finns det bara fördelar? Varför skulle i så fall en så viktig grupp som skolsköterskorna varna? De har knappast kunnat ses som något slags revolutionärer ute på skolorna.
Fru talman! Först vill jag säga att det nog inte bara är moderata kommunalråd som är intresserade av ett nytt betygssystem. Framför allt föräldrar och elever delar i mångt och mycket de synpunkter som regeringen har på dessa frågor. Den signal som nu kommer från skolsköterskorna om köerna på avslutningsdagen är någonting som Socialdemokraterna borde ha lyssnat till för länge sedan. Det är ju Socialdemokraterna som har infört de relativa betygen, som går ut på att eleverna jämförs med varandra och att elevernas prestationer bara skall vägas och läggas inom något slags normalkurva. De relativa betygen har väldigt litet att göra med vad eleverna faktiskt har lärt sig eller vilka ambitioner man har för resp. elev. Det enda parti som var emot det relativa betygssystemet redan när det infördes var Moderata samlingspartiet. Sedan har denna insikt vuxit, och numera har även Socialdemokraterna sagt att man skall försöka införa kunskapsrelaterade betyg, dvs. något slags betygssystem som visar vad en elev kan i förhållande till de mål som har uppsatts vid terminens början. Jag tror att ett sådant system vore mycket mer avstressande än det system som tillämpas i dag. Dessutom har man med den socialdemokratiska utbildningspolitiken hamnat i ett läge där betyg ges första gången i slutet av högstadiet, när det börjar bli dags att fundera över vidare studier. Jag är inte ett dugg förvånad över att många elever känner sig otroligt stressade av denna situation. I stället för att tidigt få tydliga signaler om hur skolarbetet fortskrider, så att åtgärder kan sättas in direkt när man märker att det har uppstått bekymmer och i stället för att ge föräldrarna en bra information väntar man tills den obligatoriska skolgången nästan är slut. Då blir det fel. Jag tycker att skolsköterskornas ordförande snarast belyser någonting som möjligen är sant när det gäller dagens situation. Det är precis detta som vi i regeringen vill ändra på genom att försöka hitta ett förslag.

Fru talman! Det finns många sorters betyg, varav många är väldigt bra när det gäller att förtydliga den information som ges vid kvartssamtal. Självfallet är svaret på frågan som ställdes ja. Vi lyssnar på alla synpunkter. Det är bra att även kritik och oro över olika förslag belyses. I mitt svar till Eva Johansson påpekade jag att mitt intryck, efter att jag hade läst artikeln och frågan, är att detta är en signal om hur det ser ut i dag. Den bekräftar nödvändigheten av att finna ett nytt betygssystem och ett annat angreppssätt än vad man tidigare har haft. Jag vill gärna ha det sagt att om det är någon yrkesgrupp i skolan som jag har mycket stort förtroende för och som vi lyssnar för litet på -- framför allt kanske inte i pedagogiska frågor utan i många andra frågor -- är det just skolsköterskorna. Jag har i ett annat svar här i kammaren sagt att för mig är skolsköterskorna en yrkesgrupp som jag gärna ser att vi värnar om. Vi skall framgent också diskutera hur detta bäst kan ske.

Fru talman! Det hoppas jag också, men vi är absolut inte överens om betygsberedningens nya direktiv. Direktiven ändrades ju ganska radikalt. Nu vill man ha betyg i lägre klasser, vilket jag tycker är allvarligt. Det skulle förvåna mig om en sådan grupp som skolsköterskorna tycker att det vore särskilt bra. Man vill t.o.m. ha betyg i ordning och uppförande. Till sist hoppas jag att Beatrice Ask kommer att uppfylla den här delen av sitt partiprogram lika dåligt som hon har uppfyllt den punkt som talar om mindre klasser.

Fru talman! I betänkandet har utskottet behandlat ett tjugotal motionsyrkanden som rör frågor om vårdnad och umgänge med barn med följande innehåll. Det gäller en genomgripande översyn av föräldrabalkens regelsystem, utvärdering av bestämmelserna om vårdnad och umgänge, gemensam nordisk familjelagstiftning, barnens rätt i ett EG-perspektiv, underhållsbidrag och underhållsskyldigas situation och kostnader för umgänge och umgängesresor. Det gäller vidare barns ställning och inflytande i vårdnads och umgängesmål, omprövning av vårdnadsbeslut, talesrätt för mor och farföräldrer när det gäller umgänge med barnbarn, rättegångskostnader i verkställighetsmål, sekretesskydd för barn samt förordnande av god man. Fru talman! Jag vill inleda med att yrka bifall till lagutskottets hemställan i betänkande nr 30, vilket innebär avslag på samtliga motionsyrkanden. Utskottet vill emellertid erinra om att den svenska familjelagstiftningen sedan början av 1970-talet har varit föremål för en fortlöpande reformering, främst med syfte att stärka barnens rätt och välbefinnande vid vårdnads och umgängestvister. FN:s barnkonvention godkändes av riksdagen våren 1990 och trädde för svenskt vidkommande i kraft under hösten 1990. Den innebär att ''barnens bästa skall komma i främsta rummet''. 1994 är proklamerat som FN:s familjeår, och under 1992 kommer regeringen att tillsätta en ledningsgrupp för de svenska insatserna under familjeåret. Beträffande föräldrabankens regelsystem kan vi konstatera att en parlamentarisk utredning arbetade under perioden 1977--1987. Den lade fram en rad förslag av vilka en del har lett till lagstiftning. Utskottet anser att barnens möjligheter att få ett grundläggande inflytande i vårdnads och umgängesprocesser bör öka, och enligt vad utskottet erfarit övervägs frågan på departementet. Utskottet utgår från att regeringen föranstaltar om de åtgärder som kan anses vara påkallade i syfte att stärka barnens ställning. Bestämmelserna om vårdnad och umgänge har varit i kraft endast drygt ett år. Utskottet anser därför att en utvärdering bör anstå en tid för att man skall vinna mer erfarenhet i dessa frågor. När det gäller en gemensam nordisk familjelagstiftning har utskottet ingen annan uppfattning än motionärerna om betydelsen av gemensamma nordiska regler. Som redovisas i årets budgetproposition pågår för närvarande ett nordiskt samarbete för översyn av den internordiska regleringen av äktenskap, vårdnad, adoption och förmyndarskap. Någon ytterligare åtgärd från riksdagens sida anser utskottet inte erfordras. Beträffande barnens rätt i ett EG-perspektiv anser utskottet att ett blivande EES-avtal och ett eventuellt svenskt EG-medlemskap i sig knappast påkallar några omedelbara lagstiftningsåtgärder på familjerättens område. Utskottet utgår från att regeringen följer utvecklingen av samarbetet och tar de initiativ som förhållandena påkallar. När det gäller underhållsbidrag och bidragsförskott tillkallades en kommitté på riksdagens begäran Betänkandet har remissbehandlats och övervägs nu i regeringskansliet. Enligt vad utskottet har erfarit är siktet inställt på en proposition till riksdagen hösten 1992, vad avser bidragsförskottssystemet. Frågan om underhållsbidrag har överlämnats till socialdepartementet för övervägande i annat sammanhang. En beredningsgrupp tillsattes 1991 med företrädare för social , justitie och finansdepartementet, riksförsäkringsverket och socialstyrelsen. I avvaktan på gruppens resultat anser utskottet att det inte är påkallat med åtgärder från riksdagens sida. Utskottet anser fortfarande att det är mycket angeläget att frågan om kostnader för umgängesresor får en lösning. Med hänsyn till riksdagens tidigare uttalanden utgår utskottet från att regeringen så snart det kan ske återkommer till riksdagen med ett förslag. Som svar på den fråga som riktades till mig vill jag säga att jag inte bedömer att det finns någon ovilja eller någon tvekan om att det här skall ske. Det är emellertid ett ganska svårlöst problem, och det är anledningen till det dröjsmål som kan uppfattas. Beträffande barns ställning och inflytande i vårdnads och umgängesmål konstaterar utskottet att frågan om att stärka barns ställning för närvarande övervägs inom justitiedepartementet. Därför är ett tillkännagivande inte erforderligt. Utskottet anser att en samlad bedömning ger vid handen att övervägande skäl talar för att några ändringar av reglerna om omprövning av vårdnadsbeslut inte bör göras. Utskottet pekar också på att domstolsutredningen har lagt fram förslag som går ut på att minska möjligheterna till att onödigtvis processa i vårdoch umgängesmål. Utredningen har också föreslagit att frågor om verkställighet av avgöranden om vårnad av barn och umgänge med barn skall handläggas av tingsrätterna i stället för länsrätterna. Beträffande talesrätt för mor och farföräldrar är utskottets mening att den nuvarande ordningen, som innebär att socialnämnd genom stämning -- efter utredning och bedömning av om det det är till fördel för barnet -- får ta upp frågan om umgängesrätt med annan person än förälder, är tillfyllest. Beträffande rättegångskostnader vid verkställighetsmål utgår utskottet från att frågan om rättegångskostnadernas fördelning kommer att närmare övervägas i samband med att regeringen efter avslutad remissbehandling tar ställning till domstolsutredningens förslag. I avvaktan härpå anser utskottet att några initiativ från riksdagens sidan inte är påkallade. Beträffande sekretesskydd för barn vill utskottet erinra om att det den 1 mars 1991 infördes en särskild regel i föräldrabalken med innebörden att vårdnadshavaren skall vara skyldig att lämna umgängesföräldern bl.a. sådana upplysningar rörande barnet som kan främja umgänget, såvida inte särskilda skäl talar däremot. Det kan t.ex. vara fråga om barnets hälsa, skolgång, uppehållsort, feriearbete eller särskilda fritidsintressen. Utskottet anser att effekterna av dessa regler, som varit i kraft i drygt ett år, bör avvaktas innan reglerna kan utvärderas. Beträffande förordnande av god man redogör utskottet slutligen för de krav som ställs i en sådan situation och finner att gällande bestämmelser om förordnande av god man innebär att den enskildes skyddsbehov är väl tillgodosett. Utskottet utgår också från att JO även fortsättningsvis ägnar dessa spörsmål uppmärksamhet. Fru talman! Med dessa motiveringar vill jag, som jag tidigare sagt, yrka bifall till utskottets hemställan i betänkande nr 30.

Fru talman! Det är också innehållet som jag koncentrerar mig på. Jag kan ta ett exempel. Så sent som den 1 mars 1991 införde riksdagen i föräldrabalken en regel om att barnets behov av kontakt och samvaro med båda sina föräldrar skulle ges en framträdande plats vid valet av vårdnadshavare. Med det i minnet var det nog fler än jag -- det vet jag att det var -- som upprördes över en dom i högsta domstolen som gällde en tunisisk pojke som hade blivit bortrövad; domstolen flyttade helt enkelt över vårdnaden från modern till fadern med en mycket underlig motivering. Det anser jag vara ett brott mot FN:s barnkonvention. Den säger att ett barn har rätt till båda sina föräldrar, och vi har ju i viss mån anpassat vår lagstifning till det. Med det här trolleriet talade man helt enkelt om att det här barnet mycket väl kunde klara sig utan sin mor. Detta är nu också föremål för behandling och kommer sannolikt att ändras. Det finns dess värre en rad exempel på att just avsaknaden av barnperspektiv i den svenska lagstiftningen sätter den vuxnes behov i första hand. Barn far illa även här i Sverige. Sexuella övergrepp har uppmärksammats alltmer på sistone, även om antalet inte har ökat. Barn behandlas i vissa fall mer eller mindre som om de vore föräldrarnas egendom. Exempelvis i vårdnadstvister har barn under tolv år ingen talan. Barn blir inte trodda och har svårt att komma till tals. Det är nästan alltid så att man lyssnar mer och sätter större tilltro till den vuxne än till barnet. Men barn är som sagt ingen egendom. Barn är individer med rätt att växa upp i ett samhälle som tillgodoser deras behov på alla områden. Jag menar självfallet att syftet med en omarbetning av lagen inte skall vara bara formellt utan det skall vara att införa ett barnperspektiv. Det gäller alltså just innehållet.

Fru talman! Jag ber att få börja med att yrka bifall till den socialdemokratiska reservation som är fogad till betänkandet. Den handlar om det registrerade partnerskapet för homosexuella. Men jag vill inledningsvis säga några ord om en sak som utskottet är enigt om i sin skrivning, nämligen att riksdagen skall ge regeringen till känna att det nu kan vara dags att göra en utvärdering av sambolagen. Redan vid lagens tillkomst och när den trädde i kraft den 1 januari 1988 diskuterades -- som vi i regel gör när det gäller svensk lagstiftning -- att vi efter en tid skulle se över den, och saken har sedan diskuterats av och till. Jag tycker det finns anledning att påpeka, åtminstone från den socialdemokratiska delen av lagutskottet, att det är en utvärdering vi är ute efter. Det faktum att det är en kds-motion som ligger till grund för reservationsyrkandet om ett tillkännagivande kan leda -- och jag vet att så redan har skett -- till missförstånd, därför att den här kdsmotionen i grunden ifrågasätter hela sambolagen. Missförstånd har alltså uppstått, om att vi i utskottet skulle vara eniga om att ifrågasätta lagen och vilja ompröva den. Men det är åtminstone inte den socialdemokratiska utgångspunkten för en utvärdering. Så till den sakfråga som vi behandlar i vår reservation, nämligen att vi tycker att det finns skäl att riksdagen gör ett principuttalande när det gäller ett registrerat partnerskap för homosexuella. Jag vet inte om man behöver beskriva sakfrågan så särskilt mycket för ledamöterna i den här kammaren. Vi kan bara konstatera det faktum att sambolagen omfattar både heterosexuella och homosexuella relationer, men i en heterosexuell relation har man ju möjligheten att förstärka det familjerättsliga skyddet genom att ingå äktenskap. Någon sådan möjlighet har inte de homosexuella. Därför har det rests enligt min mening fullt rimliga krav på att homosexuella skall kunna registrera sitt partnerskap och på att samhället även erbjuder en lösning som ligger i linje med ett förstärkt skydd. Frågan är ju föremål för utredning i en kommitté, och detta lutar sig den borgerliga majoriteten i utskottet mot. Kruxet är bara att utredandet drar ut på tiden. Som vi har påpekat i reservationen var det meningen att kommittén skulle slutföra sitt arbete under första halvåret i år. Nu vet vi att man har fått anstånd till den 20 december 1992, och det finns tecken på att arbetet t.o.m. blir mer utdraget än så. Detta är allvarligt, därför att från det att det har funnits en möjlighet att vi ändå skulle kunna få en lag som trädde i kraft i början på 1993 ser vi nu framför oss att ikraftträdandet troligen kan ske först 1994 och kanske ännu senare. Då tycker vi att det är rimligt att riksdagen hjälper till med ett påskyndande -- inte bara genom att uttala att vi vill att regeringen skyndsamt handlägger frågan, utan det vore på tiden att riksdagen gör ett principuttalande. Om det finns en majoritet i kammaren för ett registrerat partnerskap vore det kanske bra för utredningen att få reda på det. Då behövde man inte ägna månad efter månad åt att utreda om vi skall ha ett sådant partnerskap, utan man skulle kunna sätta i gång med den lagtekniska utformningen av det registrerade partnerskapet. Det andra skälet till att vi tycker att det nu är dags att göra ett principuttalande är att riksdagen har en ny sammansättning. Finns det majoritet eller inte? Det har kommit in ett parti till i riksdagen som uppenbarligen är emot ett sådant här partnerskap, men det finns också delade meningar i flera partier. Om det inte finns en majoritet, vilket jag såg i en tidningsuppgift härom dagen att kds-ledamoten i utredningen trodde, kanske det vore bra att få reda på det också. Vad är det då för idé att sitta och utreda? Som betänkandet nu är utformat får vi inte reda på detta, för även om den socialdemokratiska reservationen faller i omröstningen, så begraver man frågan i ett fortsatt utredande och säger varken bä eller bu. Men det finns ändå för dem -- det gäller inte minst folkpartister och centerpartister i kammaren -- som jag vet livligt förespråkar ett registrerat partnerskap nu möjlighet att markera sin uppfattning genom att rösta för den socialdemokratiska reservationen.

Fru talman! Först vill jag be om tillstånd att kanske dra över litet på den utsatta tiden. Jag inser att mitt anförande kommer att ta något längre tid än jag hade anmält. Den viktigaste punkten i betänkandet om äktenskaps och sambofrågor är naturligtvis frågan om partnerskap. Men en annan sak tas också upp, och jag skulle vilja börja med den för att sedan återkomma till partnerskapsfrågan. Det gäller förslaget om en ändring av namnlagen. Utskottet erinrar i betänkandet om att reglerna i 1982 års namnlag bygger på en omsorgsfull avvägning mellan å ena sidan intresset av en namnstabilitet och å andra sidan den enskildes önskemål om att själv få bestämma vilket namn han eller hon skall bära. Utskottet anser att det måste krävas starka skäl för att man i något mer väsentligt avseende skall frångå den nuvarande ordningen. Fru talman! Det finns några här i kammaren och många fler utanför kammaren som verkligen anser att det finns synnerligen starka skäl för en förändring av namnlagen. Jag själv, Charlotte Cederschiöld från Moderata samlingspartiet och, som sagt, många med oss utanför riksdagen menar att den svenska namnordningen med mellannamn -- mellan förnamn och efternamn -- skapar mycket stor förvirring inte bara här i landet utan i all synnerhet utomlands. Eftersom mellannamnen på grund av sin karaktär uppfattas som efternamn uppstår det allt som oftast tvekan om vilket av namnen som egentligen är efternamnet. Det är ju så nu för tiden att allt fler svenskar reser utomlands för att arbeta, för att delta i konferenser eller för att vara med på studiebesök, och det uppstår ofta missförstånd om vad folk som bär mellannamn egentligen heter. För att åskådliggöra detta vill jag ta ett exempel. Antag att en konferensplats är bokad i Bryssel för en kvinna som heter Anna-Karin Johansson-Björk. Johansson är ett mellannamn, Björk är ett efternamn. Till vardags, i jobbet och i familjen kallas Anna-Karin för Kajsa, och eftersom mellannamnet Johansson är litet omständligt får hon oftast heta Kajsa Björk. Björk är ju också hennes efternamn, så det är inget fel i detta. Hon är alltså känd under namnet Kajsa Björk. Nu anmäls hon av sin arbetsgivare, som känner henne under det här namnet, till konferensen i Bryssel. Så kommer hon dit och visar upp sitt pass eller annan legitimation, där hennes namn ordentligt är utskrivet, och då uppstår problemen. Nere i Bryssel utgår man nämligen från att Johansson är hennes egentliga efternamn. Eftersom det ofta är trångt om plats där man skall skriva namnet får hon heta Anna Johansson. Det är ju ganska långt från Kajsa Björk, som hon är van att heta. Detta beror på att vi placerar mellannamnet mellan för och efternamnet. Vi får inte placera det var vi vill; det skall vara på det här viset. Den logiska ordningen, att det som kommer först är viktigast, gäller inte. När vi kommer utanför Sveriges gränser är förvirringen legio på grund av detta. Jag, och många med mig, tycker att det här är ett mycket starkt skäl för att omarbeta namnlagen och låta folk få heta vad de vill. Man bör släppa på regeln för placeringen av mellannamnet och återgå till den gamla ordningen med ett tilläggsnamn som placeras efter. Ett annat skäl för att slopa krånglet med namnbyte är att det faktiskt inte skulle kosta samhället någonting. Det skulle heller inte innebära någon särskilt stor omvälvning att låta människor bestämma mer själva. Man skulle undvika en massa byråkratiskt krångel. Nu är det i vissa fall t.o.m. omöjligt att få göra en stavningsändring -- att ändra Karlsson till Karlson -- om man tidigare har fått en namnändring gjord på patent och registreringsverket. Allt detta krångel skulle upphöra om människor fick rätt att bestämma litet mer själva. Jag skall inte uppehålla mig längre vid detta. Jag hänvisar till motionerna, den av Charlotte Cederschiöld och den av mig, som tillsammans på ett utmärkt sätt förklarar vilka problemen är och argumenterar för en ändring. I moderatmotionen tas det upp en del andra knepigheter i den svenska namnlagen, nämligen frågan om patronymikon och metronymikon. För att förklara vad det är skulle jag behöva ett blädderblock och gott om tid. Men för att spara tid för kammarens ledamöter tänker jag inte anföra fler skäl utan hänvisar till motionerna. Ni hinner läsa dem före voteringen, ärade ledamöter. Jag tror att alla därefter kommer att inse vikten av en översyn av namnlagen och rösta för Vänsterpartiets meningsyttring. Jag tycker att det vore trevligt om ändringen av namnlagen inte bara blev en affär för nordisterna eller finsmakarna i kammaren. Fru talman! Nu ett tvärt kast till frågan om registrerat partnerskap. För exakt ett år sedan hade riksdagen möjlighet att uttala sig för ett principbeslut för införande av partnerskap för homosexuella -- i riksdagen fanns då en majoritet för registrerat partnerskap -- men man gjorde inte det. Motiveringen den gången var att den av den dåvarande socialdemokratiska regeringen just beslutade utredningen om registrerat partnerskap skulle utreda frågan. Nu har vi återigen möjlighet att fatta ett principbeslut. Utskottsmajoriteten motsätter sig detta och jag befarar att riksdagen kommer att följa utskottsmajoritetens linje. Motiveringen är även nu utredningen om partnerskap; ett skäl för att inte ta ett principbeslut nu är att man förmodar att utredningen kommer att lägga fram ett betänkande i höst. Upplysningsvis vill jag påpeka att det inte finns någonting som tyder på att kommittén kommer att vara beredd att lägga fram något betänkande i höst; det kommer att ta betydligt längre tid. Det har visat sig att de direktiv som den förra regeringen formulerade var betydligt mer omfattande, bl.a. vad beträffar äktenskapets rättsverkningar, än man först trodde. Fru talman! Jag beklagar att Maj-Lis Lööw inte gick på Vänsterpartiets linje förra året och argumenterade för det här principbeslutet på samma sätt då som hon gör nu. Om vi hade fattat beslutet då, hade vi undvikit den här förhalningen av beslutet om partnerskap, och vi hade faktiskt också kunnat ändra på utredningens direktiv så att vi hade sluppit utredningstekniska skäl till fördröjningen. Fru talman! Ett registrerat partnerskap belastar inte statskassan och inte någon annan kassa heller. Det tvingar ingen. Det förändrar inte de heterosexuellas möjligheter att välja mellan att leva ensamma, ingå samboförhållande eller att gifta sig. Det gör inte fler människor homosexuella, om nu någon till äventyrs skulle tro det. Men att förbjuda de homosexuella att ingå ett registrerat partnerskap, gör ju inte heller någon som är homosexuell till heterosexuell -- om nu någon skulle tro det. Att förbjuda homosexuella att registrera sitt partnerskap eller fördröja införandet av den rätten, innebär bara att samhället fortsätter sin diskriminering av de homosexuella. Det förändrar ingenting när det gäller de andra punkterna. Fru talman! Jag anser att det är på tiden att Sveriges riksdag går i bräschen och undanröjer möjligheterna till diskriminering av en grupp medborgare i samhället, och fattar ett principbeslut om registrerat partnerskap.
Fru talman! Jag vill bara upplysa Elisabeth Persson om att det som skiljer förra året från i år är att det då var tämligen, för att inte säga fullständigt, klart att det fanns en majoritet i kammaren. Uppdraget till utredningen var att lägga fram ett förslag. I dag ifrågasätts ju detta av delar av den majoritet i kammaren som bildar regeringsunderlag. Att utredningen nu förhalas tror jag inte alls beror på att direktiven skulle vara så krångliga. Det finns naturligtvis en inbyggd konflikt mellan regeringspartierna när det gäller den här frågan.

Fru talman! Jag vill betona att det är ett personligt ställningstagande som jag nu kommer att redovisa. Det jag vill ta upp är en fråga som ingår som en del i det betänkande som rör äktenskaps och sambofrågor. I den fråga jag tar upp skulle det vara lätt att göra en lång utläggning om alla människors lika rätt och värde och om varför Fru Justitia avbildas med en bindel för ögonen. Jag tänker emellertid avstå från det, fru talman. Däremot vill jag beklaga att den utredning som tillsattes för att ta ställning till om en lagstiftning om registrerat partnerskap bör införas i Sverige inte tycks vara i stånd att komma till skott. Tvärtom har man begärt ytterligare utredningsresurser eller förlängd tid för att fundera. Över vad då? Skall man fundera över om man skall tillåta vuxna människor av samma kön att leva ihop? Det förekommer ju faktiskt redan. I och med att sambolagen till vissa delar även omfattar homosexuella finns redan ett erkännande av att sådant förekommer. Man hänvisar i betänkandet till kontakterna med övriga nordiska länder som skäl för att fortsätta att utreda, men det behöver faktiskt inte ta ett år. Nej, naturligtvis finns det andra skäl för fördröjningen. Det här är en svår fråga för många att hantera. Det handlar om känslor, kanske också om fördomar och myter. Alla har vi våra egna fördomar. Vi bär med oss många nedärvda åsikter, normer och värderingar. Det är naturligt. Men när vi sitter i den här kammaren och skall fatta beslut, måste vi vara så objektiva som möjligt. Riksdagen har tagit klar ställning mot diskriminering av minoriteter. Det finns skydd för dem i grundlagen. Det borde naturligtvis även gälla för homosexuella, men det är en annan diskussion. Jag kan inte se att det finns skäl till att ytterligare fördröja en lagstiftning om rätt till registrerat parnerskap, som skulle kunna undanröja annan diskriminerande lagstiftning för just den här gruppen. Det är inte bra att riksdagen skickar ut signaler om att det är skillnad på människor bara därför att man valt olika livsstilar. Jag skulle välkomna ett ställningstagande som visade att alla vuxna människor har frihet att leva sitt privatliv på det sätt man själv vill. Det är ju en möjlighet, inte ett tvång, att ha rätt att registrera sitt partnerskap. I stället tvingas en minoritet att ständigt försvara sin livsstil. Människor är olika, men det är inte skäl för att en grupp, de homosexuella, inte skall kunna välja sin sammanboendeform. Ett principbeslut som möjliggör ett registrerat partnerskap mellan homosexuella skulle förenkla övrig lagstiftning och förhindra särbestämmelser, tillägg och annat som endast markerar utanförskap för människor som förutom sin sexualitet har samma bekymmer, glädjeämnen, likheter och olikheter som alla vi andra. Detta ständiga utpekande lägger grunden för ett fortsatt synsätt att det är tillåtet att döma människor för något som betraktas som annorlunda. Nej, jag skulle önska att riksdagen i dag tar ställning och säger: Sluta utreda! Låt oss visa att vi inte tillåter diskriminering i någon form på grund av ras, religion eller sexuell läggning. Det kan vi göra och slå undan fötterna för dem som anser sig ha rätt att diskriminera. Det jag sagt, fru talman, är skälet till att jag för egen del anser att det i den här frågan finns starka skäl att frångå praxis, att vänta på att en utredning slutför sitt arbete. Jag kommer därför att rösta för reservationen i betänkandet, vilken i sak sammanfaller med yrkande 6 i min motion.

Fru talman! Får jag påpeka för den gode motionären att det faktiskt inte är fråga om att på något vis ställa dessa två saker parallellt. När lagutskottet blev enigt om ett tillkännagivande av en utvärdering av sambolagen, sade vi också uttryckligen och i enighet att vi vill understryka att utvärderingen inte får leda till att det pågående utredningsarbetet rörande registrerat partnerskap försenas.

Fru talman! Jag skulle givetvis vilja ställa frågan till Ingvar Svensson från Kds, som i olika sammanhang, inte bara i riksdagen, uttalat sig om registrerat partnerskap, om han principiellt ställer upp på tanken att olika typer av samlevnadsformer skall kunna få den paketlösning som äktenskapet trots allt innebär och som ett registrerat partnerskap skulle innebära. Det borde för Kds, som verkar väldigt negativt till sambolagstiftningen, vara en ganska logisk följd att ändå ge människor möjlighet att få leva i ett parförhållande, oavsett om det är med en person av motsatt kön eller en person med samma kön. Då skulle man få den stabilitet och den enkla lösning som ett registrerat partnerskap innebär. Det förvånar mig att varken Ingvar Svensson för Kds eller andra partier här i riksdagen klart och tydligt deklarerar var de står i sakfrågan. Men jag tror att jag har uppfattat Kds rätt: Kds har en mycket negativ inställning till homosexuella och homosexuell samlevnad.
Fru talman! Det är riktigt att frivilliga avtal är mycket bättre än den kollektivanslutningsprincip som finns i sambolagarna. Paketlösningar kan diskuteras av flera olika skäl, men jag vill inte förlänga debatten alltför mycket. Det finns ju flera grupper som kan tänka sig paketlösningar och står i kö för sådana. Man kan tänka sig sammanlevande syskon som delar en hushållsgemenskap, där det alltså inte finns någon sexuell relation. Man kan också tänka sig att de muslimska grupperna framöver kanske vill ha ett lagstiftningspaket där polygami tillåts. Det finns alltså ett principiellt synsätt bakom vår negativism mot registrerat partnerskap som har mycket rationella grunder.
Fru talman! Det Ingvar Svensson och Kds förespråkar är först och främst att man skall plocka bort sambolagstiftningen, vilket skulle försämra tryggheten för både heterosexuella och homosexuella. Dessutom vill man förvägra de homosexuella att kunna utnyttja den möjlighet som ett registrerat partnerskap innebär att på ett enkelt sätt få del av de rättigheter och skyldigheter som ett sådant skulle innebära rent lagmässigt. Såvitt jag förstår innebär det att man vill ta bort alla möjligheter för en förenklad reglering av ett homosexuellt parförhållande. Sedan kan man föra en mer filosofisk diskussion om huruvida samhället skall erbjuda en laglösning som innebär att man i princip förhåller sig neutral till olika samlevnadsformer. Det kan vara fråga om polygami, homosexuella parförhållanden eller heterosexuella parförhållanden som ser annorlunda ut. Jag är mycket positiv till tanken att vi inte skall lägga oss i hur människor vill leva samman -- om två, tre eller fyra vill leva tillsammas. Eftersom Ingvar Svensson enligt vad jag förstår jobbar hos civilministern vore det intressant få veta något om detta. Man kanske förbereder sådana lagförslag inom civildepartementet att vi skulle kunna få en oerhört framsynt lagstiftning i detta land. Det kommer att ta litet tid att diskutera denna typ av frågor framöver. Ett första steg skulle kunna vara att låta de homosexuella i detta land få rätten och möjligheten att registrera sitt partnerskap. Därmed skulle riksdagen också markera att vi ser på homosexuell kärlek på samma sätt som vi ser på annan kärlek i det här landet.
Fru talman! Tre minuter i en replik räcker inte för att utveckla Kds principiella syn på detta. Vi vill inte förbjuda att man träffar frivilliga avtal. Dessutom är det mycket klart uttalat från vår sida, att vi inte anser att politiker skall lägga sig i vuxna människors frivilliga sexualitet. En helt annan situation uppstår i det läge då våld och liknande förekommer.

Fru talman! Jag vill som ledamot i partnerskapskommittén gärna delta i den här debatten i kammaren. Det är den kommitté som arbetar med att ta fram ett lagförslag till registrerat partnerskap för homosexuella. Det går tungt, vilket många har omvittnat, och det vill jag gärna understryka. Jag ser det därför som oerhört angeläget att vi gör ett tillkännagivande från denna kammre i dag. Varför skall homosexuella kunna registrera sitt partnerskap? För mig är svaret ganska enkelt. Det är ett rättvisekrav och ett likaberättigandekrav. Alla människor har lika värde, och alla skall så långt det låter sig göras behandlas lika. I Sverige har vi ingen apartheid. Det är tvärtom något som vi tycker illa om, och vi har t.o.m. gått i spetsen för att avskaffa det i ett land långt bort härifrån, nämligen Sydafrika. Vi har gjort det därför att vi anser att alla människor har ett lika värde. Då är det väl ändå dags att åtminstone vi riksdagsledamöter slutar upp att behandla de homosexuella som avvikare, som en grupp som tyvärr finns, men som vi inte riktigt vill se. Fru talman! Jag anser att det är dags att göra upp med den homofobi och de fördomar och myter som finns och erkänna de homosexuellas lika rätt till olika typer av kommunala bidrag, försäkring, arv samt efterlevandepension och till ett tryggt partnerskap som reglerar allt detta. Ett erkännande från vår sida att kärlek är lika fin och värdefull oavsett om den finns mellan kvinnor och män, män och män eller kvinnor och kvinnor är viktigt. Så länge som ingen förtrycker eller gör den andre illa skall kärlek uppmuntras. Det finns, som också sagts här, tungt vägande skäl att föregå den utredning som jag själv sitter i. Det har t.ex. inte givits några extra resurser så att vi kan bli färdiga inom den tid som var tänkt. Det är också så att vissa ledamöter försöker förhala utredningen och gång på gång försöker föra in andra diskussioner och andra hushållsgemenskaper i sammanhanget. För att göra detta förståeligt kan jag litet tillspetsat säga, att om exempelvis farmor och jag bor ihop utan att ha en sexuell relation, skall också det förhållandet regleras och tryggas. Det här är som jag ser det enbart ett sätt att kringgå själva huvudfrågan, det som vi hade uppdrag att utreda, nämligen att trygga förhållandena för de homosexuella. Vi har här inte heller någon hjälp av den biträdande justitieministern. Som också har sagts här tidigare, vilket även nämns i den motion som Berit Andnor har skrivit, ser det med den sammansättning som regeringen har mycket mörkt ut när det gäller att få fram ett lagförslag, oavsett vad vår utredning kommer fram till, om den nu någonsin kommer fram till något. Det är därför som det nu verkligen behövs ett kraftfullt uttalande från ledamöterna. Bollen ligger nu hos oss. Det är bara vi i den här salen som kan påverka frågans vidare och snabbare handläggning. Jag vill därför uppmana de kammarens ledamöter som vill rösta för alla människors lika värde och uppmuntra kärlek på lika villkor mellan människor att rösta på den socialdemokratiska reservationen.

Fru talman! I Sverige lever olika minoriteter sida vid sida, och alla har de samma självklara rättigheter och skyldigheter. Men en grupp har alltid varit satt åt sidan, och det är de homosexuella. Genom lagen om homosexuella sambor, som trädde i kraft 1988, gjordes vissa framsteg i rätt riktning. Nu är tiden mogen att också ge homosexuella samma juridiska rättigheter som alla andra i Sverige. Det kan inte vara rimligt att inre samordningsproblem och skilda åsikter inom regeringspatierna skall vara skäl nog att blockera en lagstiftning som skulle kunna ge de homosexuella rätt till ett registrerat partnerskap. Jag uppmanar därför alla liberala krafter att göra gemensam sak vid omröstningen. Undertecknad och Sten Söderberg kommer att rösta för den liberalt skrivna s-reservationen.

Fru talman! Normalt sett hade jag inte behövt ta kammarens tid i anspråk, eftersom en företrädare för utskottsmajoriteten har deklarerat utskottets ställningstagande till registrerade partnerskap. Men under debatten har det gjorts vissa antydningar och ställts vissa frågor angående Folkpartiet och dess ställningstagande, och det känns därför närmast ofrånkomligt att jag säger någonting om detta. Folkpartiets linje följer en urgammal riksdagspraxis. Motioner skall avslås om utredning pågår. Beträffande frågan om registrering är läget just det att utredning pågår. Våren 1991 var första gången som riksdagen och lagutskottet mer exakt behandlade denna fråga. Då blev också resultatet ett avslag på motioner i avvaktan på pågående utredning. Nu ett år senare, våren 1992, då utredningen närmar sig sin fullbordan, är naturligtvis ett motsvarande beslut ännu mer självklart, dvs. avslag i avvaktan på utredningen. Bakom ett sådant ställningtagande ligger självfallet att alla svenska medborgare, inkl. homosexuella, har rätt att kräva att riksdag och regering vinnlägger sig om ett omsorgsfullt lagstiftningsarbete och inte något hastverk. Om man följer detta ärende kan man konstatera att Socialdemokraternas hantering har varit närmast obegriplig. Fram till år 1990 är inställningen närmast oklar, och man är nog mest emot en registrering. På hösten 1990 vid kongressen är man för registrering. I januari 1991 bromsar den socialdemokratiska regeringen. Man trotsar kongressbeslutet, och justitieminister Laila Freivalds hänvisar till de enorma svårigheter som finns att direkt lägga fram en proposition, trots att socialstyrelsen just har producerat ett omfattande material med ett eget förslag. I denna situation tillsätter den socialdemokratiska regeringen en särskild utredning, utan en klar beställning om registrering av partnerskap och med fördröjande direktiv. Det är ovedersägligen på det sättet. På våren 1991 vägrar Socialdemokraterna att ta ställning i sak. Man hänvisar till pågående utredning. Så hanteras frågan i lagutskottet, och så hanteras frågan här i kammaren. Det är precis likadant som Folkpartiet gör, och där är vi på samma linje. Våren 1992 gör Socialdemokraterna plötsligt en kovändning. Nu tar man ställning i sak och struntar i utredningen. Det är inte konstigt att detta skapar frågetecken. Varför tillsatte regeringen utredningen? Var finns nu alla påstådda hinder som var så oöverstigliga för justitieminister Laila Freivalds? Varför gör man alla dessa svängningar fram och tillbaka? Jag förstår de människor som reflekterar över var Socialdemokraterna egentligen står i sak och om det kan komma ytterligare en ändring, ytterligare en svängning. Avslutningsvis vill jag säga att Folkpartiets linje i denna fråga är logisk, konsekvent och utan populistiska utsvävningar, oavsett om vi är i opposition eller sitter i regeringen.

Fru talman! Att jag nu under pågående debatt anmälde mig till talarlistan berodde på att jag mycket noga har försökt att lyssna på vad kdsrepresentanterna Holger Gustafsson och Ingvar Svensson har haft att anföra. På grund av deras brist på motiveringar kände jag mig tvingad att gå upp i talarstolen. Jag vill först och främst yrka bifall till reservationen. Dessutom vill jag hänvisa till de argument som har framförts av Maj-Lis Lööw, Linderholm. Jag skall inte upprepa detta mer än att påpeka att det handlar om ett principuttalande. Det är viktigt att veta var regeringen står i dag. Det var något som jag vill minnas att Elisabeth Persson sade, nämligen att en lagändring inte gör fler till homosexuella. Jag tror att det är viktigt att ta fasta på det. Jag har en viss erfarenhet från det här området genom att jag såsom präst har haft anledning att samtala med människor som har en homosexuell läggning. Det har övertygat mig om vilken stor förljugenhet som har funnits och fortfarande finns. Det är en diskriminering som många människor känner sig drabbade av. Den här typen av fråga skapar naturligtvis starka känslor. Därför är motiven till att säga nej till en lagändring till förmån för registrering av partnerskap olika. Det är klart att man kan hänvisa till pågående utredning, men jag skulle faktiskt vilja ha ett svar ifrån antingen Holger Gustafsson eller Ingvar Svensson på frågan var de egentligen står. Ingvar Svensson sade att politiker inte skall lägga sig i vilken sexualitet, eller hur han uttryckte sig, som människor har. Det är för mig naturligtvis en självklarhet att inte samhället skall lägga sig i detta. I övrigt tycker jag inte att jag har fått något vidare svar. Jag ställer frågan därför att jag för en stund sedan läste tidningen Dagen för onsdagen den 6 maj. På första sidan under rubriken Ödesdiger staktik står det bl.a. att homosexuella i Norge snart kommer att kunna gifta sig. Längre fram står det att i Sverige försöker socialdemokraterna att på samma sätt driva på om registrerat partnerskap för homosexuella och förekomma den utredning som just nu arbetar med frågan. Det verkar handla om nordisk samordning. Avslutningsvis säger man: Hur kan socialdemokraterna i Norden stödja ett sådant sabotage emot äktenskap och familj? Jag vill i klartext ha besked av Holger Gustafsson eller Ingvar Svensson: Är detta en kdsuppfattning? Även om tidnignen Dagen inte officiellt är ett kds-organ, är den i praktiken en stämma som i allmänhet uttalar kds-synpunkter. Tar ni avstånd från detta uttalande eller stödjer ni det? Menar ni att ett registrerat partnerskap innebär ett sabotage mot äktenskap och familj? Mitt svar är givet, och jag hänvisar till det Elisabeth
Fru talman! Jag begärde ordet när Bengt Harding Olson talade. Det är riktigt att vi har stort förtroende för Barbro Westerholm som ordförande. Det är bara det att hon har endast en röst och vi är åtta i utredningen. Vi har kommit en bit på väg. Vi diskuterar nu själva innehållet i lagen. Så långt har vi alltså avancerat. Det är då förhalningsmekanismerna, som jag tidigare pratade om, uppstår. Jag är övertygad om att det bästa sättet vi kan stötta Barbro Westerholm på är att ge henne stöd ifrån kammaren. Eftersom jag själv sitter med i utredningen vet jag vad jag talar om, och den här utredningen behöver det moraliska och principiella stödet. När detta för Folkpartiet liberalerna är en så angelägen fråga, är inte Bengt Harding Olson rädd för att utredningen inte kommer fram? Det är flera stycken som sitter i utredningen som här i dag har redovisat vår oro för att vi inte skall komma fram till ett resultat. Folkpartiet står upp för den här saken. Vi har inte hört någon centerpartist i dag. Var står Centern? Vi har inte hört någon moderat yttra sig. Var står de? Som Kent Carlsson säger är det de här partierna som ingår i regeringen. Är inte Bengt Harding Olson orolig för att regeringen, om utredningen nu lägger fram ett förslag till lag, inte lägger fram en proposition? Skulle inte regeringen behöva det stöd som vi kan ge den i dag?
Fru talman! Jag noterar med tacksamhet att Margareta Winberg direkt säger att hon har stort förtroende för Barbro Westerholm och hennes sätt att leda utredningen, men att hon bara utgör en av åtta. Ja, men hon har väl något stöd, hoppas jag. Om jag förstod det rätt ingår i varje fall Margareta Winberg i denna grupp. Själva utredningsarbetet har jag förstått håller på att förhalas, blockeras, eller vad man skall kalla det.

I sluttampen, efter regeringsskiftet och med den nya biträdande justitieministern Reidunn Laurén, har man försökt att rensa bort de värsta övertonerna i detta enorma utredningsarbete. Man jobbar för högtryck. Om det förekommer blockering, förorsakad av någon eller några, vet jag ingenting om. Men jag kan inte riktigt förstå att man skall skjuta på Folkpartiet om det är någon annan som blockerar utredningsarbetet. Ingen nämnd och ingen glömd. På frågan om jag är orolig för huruvida utredningen kommer fram eller inte är svaret nej. Det är klart att den kommer fram. Jag tror att det blir en bra utredning. Om man blir enig eler inte, vet jag inte. Det pekar knappast mot att man blir det. Men jag utgår från att man kommer att presentera ett utomordentligt förnämligt beslutsunderlag för regeringen. Om jag sedan är orolig för vad som händer i remissomgången och för vad som kan hända i koalitionsregeringen kan jag inte svara på nu, eftersom jag inte vet var utredningen landar eller vad remissomgången ger vid handen.

Fru talman! Ja, jag är övertygad om att om den samlade regeringen, inkl. Kds -- eftersom man pratar mycket om det partiet --, finner att det är vist att lägga fram ett sådant förslag, då kommer en sådan proposition. Annars gör det inte det, antar jag.

Fru talman! Såsom utskottets ordförande beklagar jag att vi tar så mycken tid i anspråk. Lagutskottet brukar emellertid inte vara det utskott som tar mest av kammarens tid, och denna fråga är viktig att få diskutera. Jag begärde ordet när Bengt Harding Olson äntligen kom upp på talarlistan. Av alla som har det svårt här i kammaren i dag, har naturligtvis Bengt Harding Olson det allra svårast. Det var väl därför han inte kom upp i talarstolen förrän han blev tvungen. Det kan jag ha förståelse för. Jag kan däremot inte ha förståelse för att han väljer den debatteknik som praktiskt taget blivit klassiskt folkpartistisk. Den innebär att man när man med sin kluvenhet är inträngd i ett hörn väljer att hoppa på Socialdemokraterna. Vi är nu tre socialdemokrater, en vänsterpartist och en centerpartist som mycket pedagogiskt har förklarat varför det i det här läget är så mycket viktigare med ett principuttalande än det var vid förra årets riksdagen när en klar majoritet för ett registrerat partnerskap förelåg. Det är nästan patetiskt när Bengt Harding Olson säger att vi socialdemokrater, med vår reservation, skapar frågetecken, samtidigt som han påstår att Folkpartiets inställning är glasklar. Denna glasklara inställning borde i så fall närmast leda till ett stöd för den socialdemokratiska reservationen. Därmed skulle också kammarens inställning bli glasklar. Jag vill understryka, med det som jag här har sagt, att det inte handlar om att vi med vår reservation vill strunta i utredningen och att vi vill avsätta Barbro Westerholm, som Bengt Harding Olson säger, utan tvärsom. Ett sådant här uttalande borde vara ett stöd för utredningen.

Fru talman! Såsom representant för majoriteten i utskottet vill jag understryka att det som utskottet gör är att ta ställning till arbetsprocessen. Betänkandet som vi behandlar i dag handlar om huruvida riksdagen skall köra över utredningen eller inte. Socialdemokraterna har i regeringsställning hållit mycket starkt på linjen att man inte skall köra över en pågående utredning utan låta den arbeta färdigt. Vi tycker att en sådan hållning även i det här fallet är rimlig. Utskottet har dessutom uttryckt att man förväntar sig att någon försening inte sker. Det är uppfattningen hos utskottets majoritet. Det viktigaste argumentet som har framförts för ett avsteg är att ett nytt parti har kommit in i riksdagen. Vi kan väl konstatera att detta parti finns kvar även om utredningen tillåts arbeta färdigt med sitt material för att vi skall kunna få ett bättre underlag för beslutet. Ledamöterna får lov att vänja sig vid den situationen att partiet finns kvar även om utredningen tillåts arbeta färdigt. Mot denna bakgrund vill jag inte låta mig provoceras till några motiveringar beträffande kds inställning till registrerat partnerskap. Vi vill vänta på utredningen och följa utskottets majoritet. Den dag som utredningen ligger på bordet kommer också svaren på de olika frågorna angående vår inställning.

Fru talman! Jag konstaterar att Holger Gustafsson inte kan ta avstånd från det som står i tidningen Dagen i dag. Det påstås där att Socialdemokraterna ägnar sig åt sabotage mot äktenskap och familj genom att stödja ett förslag om registrerat partnerskap för homosexuella. Jag trodde att Kds representant i lagutskottet skulle kunna förmå sig till ett avståndstagande från denna artikel, men jag förstår att det inte är möjligt.
Fru talman! Jag är ledsen över att behöva förlänga debatten, men det måste läggas till rätta att ett principuttalande om införande av partnerskap för homosexuella inte är detsamma som ett lagförslag. Det är precis som det har benämnts, nämligen ett principuttalande. Ett principuttalande om ett införande av registrerat partnerskap för homosexuella undanröjer i viss mån en del av svårigheterna i utredningens direktiv. Självfallet är det emellertid på det viset att utredningens huvudsakliga arbete, nämligen att förbereda en lag, ligger fast. Det är litet beklämmande att behöva påpeka det gång på gång. Det går alltså inte att påstå att ett principuttalande, dvs. att man ställer sig bakom den föreliggande reservationen, skulle vara detsamma som ett lagförslag.